Fru talman! Gällande mervärdesskatt dyker det, precis som på många andra områden, emellanåt upp hot från EU. Ena stunden hotar EU-kommissionen med att stämma den svenska staten för att moms på porto kan vara ett brott mot EU-reglerna. I nästa stund kommer ett stämningshot från EU på grund av våra regler om moms för ideella föreningar. Dessa båda exempel är förhållandevis färska. Hoten verkställs dock inte alltid, men problemet är i högsta grad principiellt. Sverige bör vara suveränt i skattefrågor, och all skattelagstiftning ska naturligtvis stiftas i Sverige, utan överstatlig inverkan. Dessvärre har vi som EU-land gått i motsatt riktning: Överstatligheten och konsekvenserna av den ökar successivt. Men det finns ingen anledning att måla allt i nattsvart. Sveriges riksdag har i flera fall enhälligt verkat för att bromsa utvecklingen mot överstatlighet på skatteområdet. I maj 2011 överlämnade en enhällig riksdag ett motiverat yttrande till Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen där vi menade att EU-förslaget om en gemensam bolagsskattebas inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. I det nu mest aktuella fallet tycks vi vara eniga i utskottet i synen på moms för ideella föreningar. Jag var med utskottet i Bryssel under förra mandatperioden, och vi samtalade då med dåvarande EU-kommissionären Semeta om momsplikt för idrottsföreningar. Även den förre finansministern Anders Borg har i EU-sammanhang hänvisat till det svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta. Det finns alltså ljuspunkter i tillvaron, och det finns fler exempel. Sverigedemokraternas reservation i betänkandet är i det stora sammanhanget ganska försiktig. Förslaget handlar om att utreda förutsättningarna att harmonisera momssatserna för olika turistattraktioner. Den differentierade momssatsen inom olika turistnäringar har på många håll uppfattats som problematisk därför att den leder till onaturliga konkurrensfördelar respektive nackdelar och missgynnar småskalig natur och ekoturism, som främst återfinns på landsbygden. Vi ger i vår motion ett antal exempel och konstaterar att landsbygden är förfördelad i sammanhanget och att småskalighet missgynnas. Ekoturismföreningen har genomfört en undersökning där man kom fram till att "dagens system är krångligt, byråkratiskt och missgynnar de mest arbetsintensiva delarna". Vi menar därför att det behövs en översyn av systemet. En översyn av systemet i EU:s regi lär pågå, men som jag inledde anförandet: Sverige ska inte vara beroende av EU i dessa frågor, utan det behövs en nationell översyn. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Frågan om höjd moms på ideell verksamhet har debatterats mycket i medierna, och det finns många anledningar att ifrågasätta höjningen av momsen. Vi står bland annat inför en rad kriser i våra ekosystem. Det handlar om klimatet, och där ser vi nu att klimatet är känsligare än vad forskare för några år sedan trodde. Vi ser tecken på att naturens naturliga kolsänkor alltmer håller på att förlora förmågan att ta upp kol. Det handlar om haven, skogsmarkerna och tundran. Detta kan leda till att vi får eskalerande klimatförändringar som vi inte kan rå på. Vi måste därför snabbt vända trenden med de ökande växthusgasutsläppen. Det infinner sig i alla fall ett hopp när statistik nu visar att utsläppen globalt sett planade ut år 2014, trots en ökad tillväxt i ekonomin. Men för att vi ska kunna se en ordentlig frikoppling och få minskade utsläpp i den takt att vi klarar klimatet måste vi agera effektivt och vara resurssnåla. Vi tar i dag ut alltför mycket från ekosystemen, som är överbelastade på många sätt. Det handlar om de stora mängder kemikalier som vi använder och råvaror till de material som vi använder i och med vår höga konsumtionstakt. Konsumtionen riskerar att orsaka så stor miljöpåverkan att vi får svårt att upprätthålla biosfären, och det hotar vår egen civilisations överlevnad. Det är därför mycket viktigt att vi bygger upp grunden till ett nytt sätt att se på hur vi använder våra resurser - att vi bygger upp ett kretsloppssamhälle. En grund för att åstadkomma detta är att gynna verksamhet som redan har ett kretsloppstänkande. Där kommer den ideella second hand-verksamheten in. Den är både miljövänlig och socialt viktig. Den ideella second hand-verksamheten ger i dag 200 miljoner kronor till verksamheter som stöder socialt utsatta, erbjuder 7 000 människor arbetsträning och samlar in 22 000 ton textilier som annars skulle hamna i soporna. Det är mycket olyckligt att momsen på den ideella verksamheten nu har höjts. Det drabbar många viktiga verksamheter, såsom den ideella second hand-verksamheten. Det är viktigt att inte slå undan fötterna för en så pass viktig verksamhet, och det är positivt att vi nu ser att regeringen äntligen tänker agera i frågan om höjd moms för ideell verksamhet och att Finansdepartementet ska se över momsreglerna. Vi i Vänsterpartiet är väldigt glada för detta. Vi var beredda att annars ta ett utskottsinitiativ i frågan. Vi anser att detta är en av de viktigaste frågorna på agendan just nu, för den drabbar många människor. Tyvärr har beslutet att göra ett omtag kommit för sent. Röda Korset i Umeå och i Uppsala överväger om de över huvud taget kan fortsätta sin verksamhet. Risken är att de är tvungna att lägga ned inom den närmaste tiden. Vi är därför mycket angelägna om att detta skyndsamt rättas till och att vi återgår till en modell där vi har en momssats som de kan betala. Anledningen till att momsen på ideell verksamhet höjdes var att EU ifrågasatte vårt regelverk och menade att det inte var konkurrensneutralt. Här kan man återigen se hur EU vill gå in och konkurrensutsätta viktiga samhällsfunktioner. Vi ser allt fler problem med konkurrensreglerna. De slår hårt mot sociala värden och andra viktiga värden. Vi ser det inom arbetsmarknaden, där det inom många branscher nu råder mycket tuffa villkor med otrygga anställningsförhållanden och mycket dåliga arbetsmiljöer och lönevillkor. Man har låtit den fria marknaden gå i första hand så att det har drabbat offentlig välfärd, social jämlikhet och viktiga miljövärden. Det marknadsexperiment som vi har sett de senaste årtiondena har gått så långt att ingen nu kan blunda för avarterna. Det är verkligen dags att ifrågasätta när EU vill lägga hinder för viktig samhällsnyttig och miljönyttig verksamhet, som i det här fallet ideell second hand-försäljning. Vänsterpartiet har lagt ett särskilt yttrande, där vi påtalar vikten av att agera fortast möjligt. Vi vill också trycka extra på att lösningen ska innefatta återbetalning retroaktivt till verksamheterna. Det lyfts också fram i betänkandet. Vi vill verkligen se att detta blir av. Vi vill att ett förslag kommer fram så fort som möjligt och allra senast före sommaren. Vänsterpartiet kommer att bevaka frågan och trycka på för att se att åtgärder vidtas, så att vi räddar den ideella second hand-verksamheten i Sverige. Jag vill också yrka bifall till vår reservation 2 om moms på eböcker.

Fru talman! Momsbeskattningen står nu på agendan. Det är en stor fråga, där vi ska förhålla oss till EU-ländernas gemensamma momsdirektiv och till den svenska lagstiftningen. Momsfrågan präglas av en rad olika lagstiftningar och tillämpningar som ibland kan upplevas som motsägelsefulla. Riksdagen har vid flera tillfällen efter den stora skattereformen från början av 1990-talet fattat beslut om förändringar av momslagstiftningen. Våren 2002 tillsatte dåvarande regeringen en utredning om översyn av tillämpningen av momsskattesatserna. Utredningen kom 2006 fram till ett förslag som innebar att nuvarande tre olika momssatser borde ersättas med en enhetlig. Fru talman! År 2011 uttalade EU-kommissionen att det fanns ett behov av ett enklare, robustare och effektivare mervärdesskattesystem som kan anpassas till den inre marknaden. I kommissionens meddelande gjordes bedömningen att en minskning med 50 procent av skillnaderna mellan medlemsstaternas mervärdesskattesatser skulle kunna leda till en ökning med 9,8 procent av EU:s interna handel och en ökning av bnp med hela 1,1 procent. Ett närmande skulle alltså öka handelsutbytet. Momsfrågan är en ytterst angelägen fråga och är central på många olika plan. Bedömningarna av vad en harmonisering kan innebära i siffror och procent för ekonomisk tillväxt är givetvis osäkra. Sammantaget är det dock helt klart att ett förenklat system kan bidra till en starkare ekonomisk tillväxt. Riksdagens skatteutskott har tidigare anfört att det finns goda skäl att sträva efter system med få undantag, samtidigt som det måste finnas stor flexibilitet för medlemsstaterna. Det är viktigt att hänsyn tas till politiska önskemål i respektive medlemsstat om att kunna tillämpa låga och reducerade skattesatser av bland annat sociala skäl. I dag, när vardagsköp pågår för fullt i mobiler och vid datorskärmar, framstår det som mer än tydligt att det formella mervärdesskattesystemet har hamnat i otakt med den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Ökad användning av ny teknik och globala tjänster driver fram behov av att förenkla för både konsumenter och näringsidkare. Vi måste följa med i det digitala samhället. Lagstiftningen och tillämpningen måste följa med i verkligheten. Fru talman! Framtidens momsregler måste hantera gränsöverskridande transaktioner via mobil och internet. Det måste ske på ett enkelt och effektivt sätt. Med ett enklare system främjar vi tillväxt och främjar framtidens jobb. Samtidigt som den insikten sjunker in kan vi begrunda det beslut som EU-domstolen tog så sent som den 5 mars i år om att eböcker inte ska omfattas av låg moms. Det framstår som inkonsekvent. Fru talman! Beskattningen av Sveriges ideella föreningar, framför allt de som driver second hand-försäljning, har på senare tid uppmärksammats i medier och upprop. Det har sin grund i Skatteverkets ställningstagande. Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen kräver Skatteverket sedan årsskiftet att dessa ideella organisationer ska gå från att betala 0 procent i moms till att betala 25 procent i moms. Det betyder att det överskott som dras in genom second hand-försäljning i stället ska gå till att betala skatt. Det innebär i praktiken att organisationer som Röda Korset, Läkarmissionen och Myrorna kommer att få stänga ned eller radikalt dra ned på verksamhet som hjälper vårt samhälles mest utsatta. Ideella organisationer över hela landet gör ett ovärderligt socialt arbete, bland annat med att hjälpa hemlösa, ekonomiskt utsatta, offer för människohandel, utsatta barn och nyanlända flyktingar. För att finansiera stöd och projekt som hjälper dessa människor säljer många av de ideella organisationerna skänkta varor i sina second hand-butiker. Tyvärr hotas nu den verksamheten. Det är inte bara de svagaste i samhället som drabbas av de nya momsreglerna. Det är många som gärna gör en insats, antingen genom att engagera sig som volontär några timmar i veckan eller genom något så enkelt som att skänka gamla kläder, som kan komma någon annan till del. Även för människor i behov av arbetsträning kommer detta att få effekter. Över 7 000 personer arbetstränar i den ideella second hand-sektorn varje år. Fru talman! Det finns bara förlorare med de nya momsreglerna. Statskassan kanske drar in några hundra miljoner kronor från dessa organisationer. Men när resultatet är att verksamheter inriktade på att hjälpa samhällets allra svagaste måste stänga ned blir detta snarare en kostnad för statskassan. De uppgifter som utförs av Sveriges Stadsmissioner, Röda Korset och andra organisationer försvinner ju inte. Med stor säkerhet måste det offentliga, stat och kommuner, träda in i stället och göra samma uppgifter, troligtvis inte lika bra och till en högre kostnad. Efter starka protester både från allmänheten och från oss i oppositionen har finansminister Magdalena Andersson, efter att först ha vägrat ändra på regelverket, nu svängt, vilket är positivt. Hos skatteutskottet den 19 februari lovade hon att komma med en lösning. Det är angeläget att finansministern snarast återkommer med konkreta åtgärder som gäller hela den ideella second hand-branschen och ett tydligt besked om vad som händer med de organisationer som redan har påbörjat en avveckling. Dessutom har vi i utskottet uttalat att vi vill att regeringen ska återkomma med ett beslut som gäller retroaktivt från den 1 januari i år, så att ingen organisation behöver bidra till att fylla några lador bara för att Finansdepartementet är senfärdigt med att komma med en lösning. Ju längre regeringen drar ut på detta, desto fler blir varslen och nedläggningarna hos de ideella second hand-organisationerna. De kan inte vänta så mycket längre. De som till syvende och sist drabbas av detta är trots allt de hemlösa, EU-migranter, utsatta kvinnor och barn, narkomaner och andra som blir hjälpta av det goda arbete som organisationerna genomför. Jag är övertygad om att de ideella second hand-organisationerna har en stor och betydelsefull uppgift för att bygga ett starkare Sverige. I vintras när medierapporteringen var som störst om flyktingförläggningen i Grytan, som ligger strax utanför Östersund i mitt eget hemlän Jämtland, gjorde exempelvis Röda Korset stor skillnad för att bygga broar och skapa förståelse. De kunde bidra där myndigheterna inte alls räckte till. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi från Alliansens sida tycker att regeringen tar en onödigt stor risk för väldigt lite pengar om man inte skyndsamt kommer med konkreta förslag och ser till att den ideella sektorn hålls ekonomiskt skadefri. Det är inte motiverat att lägga upp hinder för civilsamhällets engagemang och därmed för de mest utsatta i vårt samhälle. Socialdemokraternas och Miljöpartiets agerande rimmar mycket illa med deras retoriska budskap om solidaritet. Nu är det dags för regeringen, med Magdalena Andersson i spetsen, att leva upp till de löften som har getts. Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i skatteutskottets betänkande 19.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i skatteutskottets betänkande 19, där ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden hösten 2014 behandlas. Mervärdesskatten, eller momsen som vi ofta säger, står för omkring 350 miljarder av våra skatteintäkter. Det är cirka en femtedel av den gemensamma sektorns totala skatteinkomster. Momsintäkterna är dubbelt så stora som inkomsterna av kapital, och även relativt inkomstskatterna har momsens betydelse de senaste åtta åren ökat. Detta beror på de borgerliga partiernas skattesänkningar. Ur fördelningssynvinkel är det inte bra att momsens betydelse ökar relativt kapital och inkomstskatterna. När skattesystemet baseras på moms ökar den relativa skattebördan för inkomsttagare med lägre inkomster, samtidigt som de som har högre inkomster och kapital relativt sett minskar sitt ansvar för skatteinbetalningarna. Vi behöver dock givetvis momsen, och den tillkom för att ytterligare utveckla den gemensamma välfärdsstaten. Detta är vi överens om brett i riksdagen. Höger, vänster och mittenväljare ser detta som en självklarhet. Skatterna och välfärdsstaten har blivit en sådan självklarhet att många företag och numera hela branscher vill jobba inom den skattefinansierade sektorn. Exempelvis skattefinansierad skolpeng, barnomsorgspeng och så vidare är så pass attraktiva att fler och fler företag trängs för att komma in på dessa marknader. Som bekant styrs momsen av EU:s sjätte mervärdesskattedirektiv, vilket många har varit inne på. Mervärdesskattedirektivet utformades före Sveriges medlemskap, och i detta finns ett problem eftersom våra folkrörelser och vårt ideella föreningsliv inte riktigt har sin motsvarighet utanför Norden. Vi ser momsbefrielse för den ideella sektorn som en självklarhet för oss här hemma i Sverige. Det är vi brett överens om. EU och många andra europeiska länder ser inte detta som en självklarhet, där föreningslivet bedrivs mer i bolags och stiftelseformer. I fråga om idrottsrörelsen är detta som tydligast. Socialdemokraterna är av den uppfattningen att skattesystemet bör vara neutralt och likformigt. Olikartade momssatser går egentligen emot detta. Vi har i Sverige hamnat i ett system där vi har tre momssatser, eller enklare uttryckt: Vi har en normal momssats på 25 procent och två lägre momssatser på 6 respektive 12 procent. Det är rätt uppenbart att detta har lett till olika gränsdragnings och avgränsningsdiskussioner. Likaså blir det en ständig jakt på att försöka få någon av de lägre momssatserna för just sin verksamhet. En lägre moms blir egentligen ett statsstöd och snedvrider konkurrensen. Det är självklart och mycket glädjande att skatteutskottet, även dess borgerliga ledamöter, avstyrkt alla de enskilda motioner där det krävs sänkt moms på olika saker. En utveckling mot en enhetlig moms, som i Danmark, vore nog på många sätt bra. Dit är det dock långt kvar, och jag tror inte att det kommer att kunna åstadkommas annat än utifrån en större skatteutredning som också måste ta hänsyn till och kopplas till de skatteintäkter som vi kommer att behöva på längre sikt utifrån de demografiska utmaningar som komma skall. Många har berört momssatsen på e-böcker och så vidare. Det är självklart inte bra att vi har olika momssatser på en vanlig fysisk pappersbok och en e-bok. Jag har strukit en massa elakheter som jag annars hade tänkt säga om borgarna. Men vi ska vara snälla mot varandra i dag eftersom vi i det stora hela är mycket överens. Men vi i Halland brukar vara ganska kloka. Det var även den tidigare moderate ordföranden i skatteutskottet, Henrik von Sydow. Han var inne på just det som Per Åsling nu var inne på, så det finns kanske en och annan klok person utanför Halland också. Henrik von Sydow lyfte på ett bra sätt att mervärdesskattesystemet måste var i takt med den tekniska utvecklingen, och då inte minst den digitala utvecklingen. Vi är på väg in i en gränsöverskridande internetekonomi, och det bör vi bejaka. Det bör Sveriges finansminister, oavsett blocktillhörighet och partifärg, ha med sig in i diskussionerna om ett nytt momsdirektiv. Här finns en match att ta med EU-kommissionen och som borde kunna vinnas med tanke på att Frankrike och Holland troligtvis är på vår sida. Där har man tagit bort momsen på e-böcker, men fick smäll på fingrarna för inte länge sedan. Nu får vi se hur det slutar för dem. Men de kan mycket väl bli bötesbelagda. Det är bra att kommissionen har lagt ned sin anmälan av Sverige när det gäller föreningsmomsen. Det är vi mycket glada över, även om de ibland gör lite som de vill. Men i dagsläget ser det ut som om vi klarar oss. Vi har en tradition av momsbefrielse när det gäller den ideella sektorn i Norden och som faktiskt inte stör någon annan eller snedvrider konkurrensen. Den momsbeläggning av den ideella sektorns second hand-verksamhet som Skatteverket utlöst är givetvis mycket olycklig. Eftersom Per Åsling har varit mycket elak mot vår kära finansminister ska jag referera vad hon har sagt, nämligen: Låt mig vara tydlig med att den ideella sektorns värdefulla verksamhet måste främjas och att fortsatt momsbefrielse för ideella föreningar i princip ska gälla. Min utgångspunkt är att säkerställa att det finns goda förutsättningar för en stark ideell sektor. Inom Finansdepartementet pågår nu ett arbete med att analysera olika alternativ för att lösa den momssituation som har uppkommit med anledning av Skatteverkets ställningstagande. I utskottet är vi inne på ungefär samma sak och skriver: "Det är viktigt att den ideella sektorns ekonomiska förutsättningar inte påverkas negativt, att någon form av retroaktivitet i fråga om kommande lösningar på de problem som uppstått kan genomföras samt att en lösning som ligger inom ramen för EU:s regelverk kan presenteras innan sommaren." Vi är alltså överens. Det är givetvis mycket enkelt att reservera sig, hoppas på det bästa och kunna gå ut och säga: Vi ville någonting mer. Men än en gång vill jag säga att vi i det stora hela är mycket överens i fråga om detta. Jag vill även rätta Per Åsling. Finansminister Magdalena Andersson ändrade inte något regelverk, utan detta regelverk fanns sedan tidigare. Både den borgerliga regeringen och den regering som vi har i dag har kämpat oerhört hårt för att vi ska kunna klara oss ifrån EU när det gäller denna batalj som vi troligtvis kan hantera före sommaren.

Fru talman! I dag är huvudregeln att moms tas ut med 25 procent, men med undantag för två reducerade skattesatser: 12 procent för till exempel livsmedel, restaurang och catering och 6 procent för bland annat böcker, konsertentréer och persontransporter. I flertalet av de motioner som behandlas i betänkandet vill man reducera eller ha likvärdighet av momsen. Många av dessa motioner handlar om turist och besöksnäringen. Och visst kan det verka underligt att en gästhamn har 25 procents moms medan campingen har 12 procent, eller att dansbandsunderhållning har en momssats medan en konsert har en helt annan. Ett antal motioner handlar om likvärdighet mellan digitala och tryckta medier. Man kan tycka att det skulle vara mycket enklare, mindre administration och kännas mer i takt med tiden om vi hade samma momssats på dessa. Men EU-domstolen har så sent som den 5 mars i år fastslagit att e-böcker inte täcks av möjligheten till lågmoms. Det innebär att EU-domstolen har satt stopp för Luxemburg och Frankrike, som har haft samma låga moms på e-böcker som på traditionella böcker. EU-domstolen konstaterar att de båda ländernas ordning strider mot EU-reglerna. Det råder en stor förvirring bland våra EU-vänner när det gäller momsen. Länder som till exempel Italien har satt samma moms, 4 procent, på både digitala och tryckta böcker, men man måste ha ett stort antal komplicerade undantag som medför en moms på 22 procent. Spanien har höjt momsen på e-böcker till 21 procent. Fru talman! Precis som det står i betänkandet behövs det en ny lösning. Den fråga som har uppmärksammats mest i detta betänkande är den om ideella föreningar och om second hand-butiker ska vara momsbefriade eller momsregistrerade. Grunden är Skatteverkets ställningstagande att föreningar med omfattande second hand-försäljning ska momsregistrera sig, enligt en dom i Högsta förvaltningsrätten och EU-kommissionens överträdandeärende om moms och ideella föreningar som nu har lagts ned. Kommissionen ansåg att den svenska momslagen hade för generösa undantag för den ideella sektorn och inledde 2008 ett fördragsbrottsärende mot Sverige. Alliansregeringen skickade ett brev till kommissionen med uppmaning att inom ramen för den nya strategin för det gemensamma momssystemet inom EU även se över reglerna om undantag för sådan verksamhet som bedrivs av folkrörelserna. Anders Borg anordnade en hearing med den ideella sektorn. Han skickade även brev till de ideella organisationerna för att ge dem möjlighet att göra sig hörda i dessa frågor. Efter det träffade han även den skatteansvarige EU-kommissionären. Alliansregeringen vände sig till EU och ansökte om tillstånd att införa en ersättningsgräns enbart för den ideella sektorn. Jag tror att jag kan säga att alliansregeringen stred hårt för den ideella sektorn på EU-nivå. Resultatet ser vi nu när EU-kommissionen har lagt ned överträdelseärendet. Många ideella föreningar oroas nu över vad som ska hända och om man blir momspliktig för second hand-försäljningen, som ju utgör en grund för välgörenhetsarbetet och för miljöarbetet och som engagerar många frivilliga. Den är också synnerligen viktig för dem som stått långt från arbetsmarknaden men som nu har fått en ny möjlighet via sysselsättningsfasen. Här får man inte bara sysselsättning utan också nya kunskaper i till exempel kassahantering. Man får även en arbetsgemenskap. Alliansregeringen jobbade hårt för den ideella sektorn, och nu pågår det ett arbete i Finansdepartementet för att få till någon form av lösning. Men det går alldeles för långsamt, och jag blir orolig när jag hör Magdalena Andersson säga i debatten att hon visserligen följer utvecklingen och vill hitta en lösning men att man på Finansdepartementet bara har kommit till analysstadiet. Finansministern hoppas att lösningen kan bli klar under våren. Vi ser ännu inga tecken på konkreta åtgärder eller besked om hur hon tänker värna den ideella sektorn. Men vi ser fram emot dessa lösningar från Finansdepartementet.

Fru talman! Vi debatterar nu frågor från skatteutskottet om mervärdesskatt, så kallad moms. I betänkandet står det på ett ställe: "Diskussioner om denna sorts frågor är av en ständigt pågående karaktär." Det är nog svårt att reservera sig mot just den meningen, även om vi naturligtvis har olika ingångar i själva sakfrågorna. En fråga som har varit stor på momsområdet nu under vintern och början på våren har gällt moms för ideella organisationer som bedriver försäljning av second hand. Flera debattörer tog också upp detta i sina anföranden. Detta har diskuterats och varit en stor fråga, trots att den inte har varit föremål för något politiskt beslut. Bakgrunden var att Högsta förvaltningsdomstolen redan för ett par år sedan meddelade ett beslut som sa att EU-rätten inte är förenlig med de undantag som Sverige har haft. Skatteverket gjorde sedan sin tolkning av domstolsbeslutet och meddelade i september förra året, någon vecka innan vi hade allmänna val, på vilket sätt man tolkade Högsta förvaltningsrättens dom. Det innebar bland annat att momsfrihet inte medges om butiken har öppet mer än 24 timmar i veckan och om personalen är ideellt arbetande mindre än 60 procent. Fru talman! Detta började gälla i början av det här året. Det har pågått ett intensivt arbete, såväl i utskottet som i Regeringskansliet, för att lösa den här frågan. Givetvis har också många andra krafter från organisationer, föreningar och engagerade medborgare både varit pådrivande och deltagit i arbetet för att hitta en lösning. EU-kommissionen har nu sagt att Sverige kan få ett undantag i den här delen, så frågan ser lyckligtvis ut att få en bra lösning med fortsatt momsbefrielse. Detta är ju någonting som så gott som alla - jag har inte hört någon som har varit emot - har ansett vara en väldigt viktig fråga att lösa. Här ser man vad den ideella sektorn bidrar med socialt, miljömässigt och på många andra sätt. Det är väldigt viktigt att värna villkoren för denna sektor. Moms på kulturområdet är en annan fråga som är viktig. Som framgår av betänkandet har Sverige haft linjen gentemot EU-kommissionen och andra medlemsländer att det är angeläget att e-böcker och tryckta böcker behandlas lika. Det var ett positivt beslut i början av 2000-talet när momsen på vanliga tryckta böcker sänktes i Sverige. När tekniken nu går framåt hade det varit skönt om också EU hade gjort det i vissa delar. Några motionärer anför också att det bör vara samma moms på olika former av musikarrangemang. Det är lätt att tycka att det finns en inkonsekvens när snarlika kulturformer ges olika skattemässiga förutsättningar. En sak att komma ihåg är emellertid att sänkningar av skatter leder till att vi får mindre pengar för att gemensamt finansiera saker och att vi under ett flertal år har haft underskott i statens budget. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 3 angående momsen för ideella föreningar. Det civila samhället utgör en väldigt viktig del av Sverige. Det är ett viktigt komplement till både den offentliga sektorn och det privata näringslivet. Genom att stärka civilsamhällets självständighet från staten, exempelvis vad gäller finansieringen, ökar friheten i Sverige. Det är därför mitt parti under många år drivit frågan om skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer. Vid sidan av donationer är en viktig finansieringskälla för många aktörer inom det svenska civilsamhället second hand-försäljning. Enligt nätverket Ideell second hand bidrar denna försäljning årligen med 200 miljoner kronor, pengar som oavkortat går till människor som lever i socialt utsatta situationer och till exempelvis kvinnojourer, språkträning och olika typer av integrationsprojekt. Genom den meningsfulla sysselsättning som varje år tillhandahålls över 7 000 personer i anslutning till second hand-butikerna har verksamheterna varit av stort värde också för människor som står långt från arbetsmarknaden. Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen kom Skatteverket i höstas emellertid till slutsatsen att ideell second hand i vissa fall konkurrerar med kommersiell handel och därför ska beläggas med 25-procentig moms. Skatteverkets ställningstagande innebär stora problem - nedläggningar och neddragningar - för många av de aktörer inom civilsamhället som bedriver second hand-försäljning just för att finansiera sin hjälpverksamhet. De nya reglerna kommer att påverka tusentals människor, men de slår hårdast mot samhällets redan mest utsatta. Fru talman! Den rödgröna regeringen driver på flera områden en politik som slår hårt mot civilsamhället. Att man vill slopa avdragsrätten för gåvor till välgörande ändamål är ett exempel. Men att situationen med second hand-momsen uppstått i första läget är det svårt att klandra regeringen för. Däremot har regeringen varit överraskande långsam att reagera. Så sent som i slutet av januari lät finansministern meddela att hon inte avsåg att vidta några omedelbara åtgärder i frågan. Det är uppenbart att regeringen under våren känt av trycket och lyssnat på den omfattande kritiken. Från att ha haft en väldigt avvaktande hållning verkar det som att regeringen nu arbetar för en lösning som ska komma snabbt och vara såväl kortsiktigt som långsiktigt hållbar. Än så länge har vi inte sett några konkreta resultat, men jag är glad att vi i skatteutskottet har en samsyn vad gäller momsfrågans betydelse och att vi gemensamt hjälps åt att ligga på och kontinuerligt begär uppdateringar från regeringen. Fru talman! Det civila samhället ska värnas och dess tillväxt underlättas. Därför är det absolut nödvändigt att vi får se ett skyndsamt handlande från regeringen så att den second hand-verksamhet vars överskott går till social hjälpverksamhet befrias från moms. Sverige har inte råd med ett försvagat civilsamhälle.